Herr talman! Jörgen Warborn har frågat mig hur långt regeringen kommit i arbetet med att införa brottsrubriceringen grovt upphovsrättsbrott och när det kan förväntas att riksdagen får ta del av en proposition i frågan. Jörgen Warborn har också frågat om regeringen avser att vidta några andra åtgärder för att komma åt piratkopieringen. Det är en central målsättning för regeringen att ge våra innovativa, kulturella och kreativa näringar de bästa förutsättningarna att växa och att förhindra intrång, bland annat på internet. På så vis kan vi underlätta för nya jobb, en högre tillväxt och ett brett kulturutbud. Dessutom kan konsumenterna känna sig trygga med att de får de varor och tjänster som de beställer. För att nå detta mål behövs en kombination av åtgärder, och sedan den offentliga utfrågningen i våras har ytterligare sådana åtgärder initierats. För att motarbeta den kommersiella och strategiskt planerade brottsligheten har regeringen tillsatt en utredning som bland annat ska överväga om det behövs skärpta straff för de allvarligaste fallen av upphovsrätts och varumärkesintrång. Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast i februari 2018. Därefter är avsikten att utredningens förslag på vanligt sätt ska remitteras och beredas inom Regeringskansliet. Patent och registreringsverket har vidare på regeringens uppdrag påbörjat arbetet med att hämta in statistik och informera allmänheten om upphovsrätt. Statens medieråd har också fått i uppdrag att inom ramen för sin verksamhet informera ungdomar om upphovsrätt på nätet. Prövningen av immaterialrättsliga mål och ärenden har samlats i två särskilda domstolar. Detta kan förväntas leda till effektivare handläggning och en ännu högre kvalitet i dömandet. På Justitiedepartementet bereder vi nu ett förslag i ett betänkande om att Tullverket ska få utökade möjligheter att ingripa mot intrång i nationella varumärken. Förslaget syftar bland annat till att minska risken för att förfalskade och ibland farliga varor kommer ut på den svenska marknaden. Regeringen har dessutom nyligen lämnat ett uppdrag till Tillväxtverket att i samverkan med andra definiera de kulturella och kreativa näringarna och utveckla modeller för att närmare följa deras utveckling och påverkan på svensk ekonomi. Slutligen kan nämnas att Sverige är drivande i arbetet med att revidera förordningen om konsumentskyddssamarbete inom EU. Vi vill att tillsynssamarbetet ska stärkas och effektiviseras, eftersom det kan bidra till att minska omsättningen av piratkopierade varor och därmed också de risker som sådana varor medför för konsumenterna. Regeringen kommer att fortsätta att ta ett helhetsgrepp om immaterialrättsfrågorna.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att le lite när Jörgen Warborn säger att det är Moderaterna som driver de här frågorna framför sig. Vi pratar ganska mycket med branschen om det här, och där minns man mycket väl hur den tidigare moderatledda regeringen hanterade detta. I fildelningsfrågan gick Fredrik Reinfeldt ut och sa att man inte kan kriminalisera en hel ungdomsgeneration. Ni förhalade skyddet för immaterialrätten år efter år. Ni gjorde faktiskt ingenting på åtta år i den här frågan. Det är den bilden man får av branschen. Där är man djupt frustrerad över era åtta år. Nu har vi en regering som gjort mer i de här frågorna under de två år vi suttit än vad ni gjorde på åtta år. Vad gäller bilden av vem det är som driver frågorna eller inte tror jag att vi skiljer oss ganska mycket åt. Och jag tror faktiskt att jag har ganska stort stöd av dem som följer de här frågorna till vardags. Det här är en prioriterad fråga för regeringen. Vi ska bekämpa piratkopiering, varumärkesintrång och kränkning av immateriella rättigheter. Vi har varit väldigt tydliga med att stöld är stöld, även om det sker på internet och även om det handlar om piratkopiering. Vi kan inte se mellan fingrarna på detta. Det är en ekonomisk fråga och en tillväxtfråga. Sverige är ett land med en fantastisk innovationskraft. Nästan dagligen får vi besked om hur otroligt framgångsrika vi är som nation när det gäller de kreativa näringarna. Och vi ska fortsätta med det. Men för att kunna göra det krävs det ett starkt skydd för immateriella rättigheter. Det är en kulturfråga. Det är i praktiken låtskrivares, författares och filmskapares levebröd vi talar om. Det hotas av piratkopiering. Vad har vi då gjort? Vi har inrättat två nya specialdomstolar. Jag invigde förra året Patent och marknadsdomstolen. Processen att tillskapa denna har tagit 40 år, och nu har vi gått i mål. Frågan om att få detta utklarat har funnits sedan 70-talet. Vi har specialutbildade poliser och åklagare, en verksamhet som initierades så pass långt tillbaka som av den förra socialdemokratiska regeringen. Vi har numera också ett enhetligt patentsystem i EU. Trots brexit, som i slutänden blev ett bekymmer för oss, har vi gått i land med det. Vi lyckades klara ut också den frågan på EU-nivå. Och vi går vidare. Jag skriver i svaret att vi nu också ser över Tullverkets möjligheter att ingripa mot intrång i nationella varumärken samt beslagta och förstöra den typ av varor som man kanske skulle stöta på. Det har vi redan gjort när det gäller EU-varumärken som vi stöter på vid transit. För att få bort den här Fredrik Reinfeldt-attityden går vi fram med mer information till ungdomar om vad som egentligen gäller. Vi går också vidare med en översyn av straffrätten. Vi tillsatte en utredning om detta i går, och justitierådet Dag Mattsson har redan haft sitt första sammanträde. I går eftermiddag träffade han sekreteraren. Han har redan satt igång med det här jobbet. Vi ska se över straffskalorna för grovt upphovsrättsbrott, men också straffskalorna när det gäller varumärkesintrång, vilket faktiskt är en nyhet. Det har vi inte sagt tidigare, men vi gör en översyn även av de reglerna. Vi ser över åtalsprövningsreglerna, det vill säga reglerna för när man ska kunna väcka allmänt åtal. Vi ser också över möjligheterna att lättare säkra bevisning vad gäller immateriell egendom under utredningarna genom till exempel beslag och förvar. Dessutom förbereder vi, herr talman, en särskild immaterialrättsstrategi. För dem som följer de här frågorna dagligdags tror jag därför inte att det råder någon tvekan om vilken regering det är som agerar och vilka regeringar det var som varken pratade eller agerade.

Herr talman! Det är bra att Jörgen Warborn nu säger att det är en imponerande lista och att han är nöjd med detta. Sedan sätter han det i samband med att en del av förslagen också har funnits i moderata motioner. Jag har också varit i opposition i några år. Jag var det i åtta år. Jag vet ungefär hur man jobbar. Man suger ofta upp en del förslag som kommer från intresseorganisationer och det omgivande samhället, och sedan omsätter man dem i motioner. Så gjorde i varje fall vi på vår tid, och så har väl Moderaterna också gjort i det här läget. På precis samma sätt har vi gjort. Det är därför inte så konstigt att det är samma typ av förslag som återkommer när vi nu går fram som ni har haft i era motioner. Det är bra att Moderaterna nu har den inställningen. Den inställningen hade ni nämligen inte i regeringsställning. Ni satt ändå i regeringen i åtta år, men ni vidtog inte några som helst av dessa åtgärder under den tiden. Det var beroende på att ni förmodligen hade en del låsningar internt. Man såg olika på integritetsfrågor, fildelningsfrågor och hela det frågekomplexet där jag vet att ni stod långt ifrån varandra. Därför hände det inte heller så förfärligt mycket under den tiden. Däremot hände det mycket saker när vi var i regering tidigare. Kom ihåg den stora diskussionen om Pirate Bay för ungefär tio år sedan eller den om specialutbildade åklagare och poliser för de här frågorna! Vi behöver inte gräva ned oss mer i det. Vi kan bara konstatera att det nu är på rätt väg. Vi har en samsyn när det gäller vilka åtgärder som ska vidtas i det stora hela. I streamningsfrågan måste vi innan vi ska gå vidare med det ha ett klargörande om hur EU-rätten ser på detta. Det är något som också skiljer en opposition från en regering. Ibland måste vi invänta domstolsprocesser och klargörande på EU-nivå innan vi kan agera. Annars skulle jag bryta mot de ordningar som finns. När det gäller Danmark och varför det kan vara olagligt där är det precis den frågan som prövas just nu, det vill säga hur EU-rätten ser på streamningsförbud. Man ska i och för sig säga att det i Danmark, såvitt jag vet, inte har meddelats någon fällande dom över huvud taget med den här lagstiftningen. Det beror på att det är otroligt svårt att bevisa ett brott mot streamningsreglerna. Vilken effekt det egentligen skulle ha i verkligheten kan man ifrågasätta. Jag avvaktar EU-domstolens avgörande. När jag ser det tar regeringen ställning till hur vi ska gå vidare. Jag utesluter inte att vi ska gå vidare också i den frågan. Men jag har ändå former som jag måste hålla mig till som statsråd.

Herr talman! Också jag vill tacka för debatten och för Jörgen Warborns engagemang. Ska vi fortsätta att flytta fram positioner krävs det att vi agerar från båda hållen och driver det tillsammans. Därför behöver vi inte alltid stå och peka finger mot varandra och säga: Du sa det, och jag var där före, och så vidare. Det viktiga är väl att vi tillsammans flyttar fram positionerna. Jag ser fram emot att vi fortsätter att ha ett bra samarbete och dialog om frågorna. Jag är precis på samma sätt helt övertygad om att detta är en fråga som är oerhört viktig. Där finns, precis som Jörgen Warborn säger, stora värden på spel. Kopplingen till den organiserade kriminaliteten gör inte frågan mindre prioriterad, tvärtom. Jag sa i min inledning att vi nu till exempel går vidare med uppdrag till Tullverket för att när det gäller intrång på nationella varumärken kunna lägga beslag på och förstöra den typen av varor. Vi går fram med mer information till ungdomar om vad som gäller på området. Vi går fram med översynen av straffrätten, straffskalorna, åtalsprövningsreglerna och att göra det lättare att kunna säkra bevisning när det gäller immateriell egendom under utredningar. Vi håller dessutom på att skriva en särskild immaterialrättsstrategi. Jag vill tacka för debatten. Vi fortsätter att föra dessa frågor framåt.